Herr talman! Det är herr Birger Andersson som tvingar mig att gå upp i talarstolen. Jag tycker nämligen att han ger en alldeles falsk bild av situationen. Han tar alltför lätt på problemen när han skämtar om vilda västern och liksom vill göra gällande, om jag förstår honom rätt, att vi har ganska idylliska förhållanden här i landet. Det verkar som om herr Birger Andersson anser att det bara skulle vara fråga om borgerlig kverulans i detta ärende. Detta gjorde att jag gick ut till biblioteket och plockade fram ett protokoll från den 6 december i fjol. Då hade vi nämligen här i kammaren en debatt om åtgärder för bekämpande av narkotikabrotten. I den debatten uppträdde en partikamrat till herr Birger Andersson, och jag ber att ur hans anförande få citera följande: »När jag begärde ordet, herr talman, var det för att framhålla att jag upplever narkotikaproblemet och den ökande brottsligheten som en av de verkligt stora samhällsfrågorna. Det råder intet tvivel om att vi har en sådan situation i landet att folk inte känner att det råder en tillbörlig rättssäkerhet. Jag tänker i detta sammanhang mycket litet på dem som demonstrerar och förgår sig i ideellt sammanhang. Vad jag tänker på är de typer som inte vill arbeta utan som lever på brottslighet och samtidigt på grund av polisbristen och den begränsade risken att åka fast kan uppträda fruktansvärt utmanande och vårdslöst. Jag har själv under det senaste året bevittnat en företeelse på detta område som jag inte nu skall redovisa men som inte kan få förekomma i ett rättssamhälle.

I likhet med herr Vilhelm Eric Carlsson, som talade nyss, anser jag att våra resurser i samhället är illa disponerade. Vi borde ha råd att sätta av mer för detta mycket väsentliga område, så att vi får tillräckligt med poliser för att kunna trygga rättssäkerheten. Till slut vill jag, herr talman, bara säga några ord om herr Bergmans motion. Även jag finner det olyckligt att den kommit till och att statsutskottet ställt sig bakom den. Det är ytterligt allvarligt om polisens ledning på något sätt skulle politiseras.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

Herr talman! Om det vore så enkelt att man kunde få trygghet och ordning i samhället genom att återinföra Martin Luthers lilla katekes, så kanske det vore värt ett försök, trots att vi som läste katekesen i skolan har allt annat än ljusa minnen av den. Men det var inte för att säga detta som jag begärde ordet. När herr Ferdinande Nilsson argumenterar här så verkar det, fastän han på slutet kom in på att vi väl alla är eniga om att bekämpa brott, ändå styckevis som om socialdemokraterna, i varje fall socialdemokraterna i utskottet, inte är lika ivriga att bekämpa brottsligheten som andra. Vi är nog i detta fall fullständigt överens, herr Nilsson, men nu är det fråga om antalet poliser. Jag tror inte att vi avskaffar brottsligheten ens om vi anställer hur många poliser som helst. Den tar tyvärr icke hänsyn vare sig till lag eller polis, när den är som grövst. När polisen förstatligades skedde det efter en utredning. Utredningens ordförande var herr Ferdinand Nilssons partiledare. Denna utredning tänkte sig att man genom ett förstatligande skulle kunna ungefär med den styrka som man hade förut bedriva ett effektivt polisarbete, emedan man fick en rörlig polis som man kunde skicka dit där den behövdes. Det har visat sig att dessa prognoser — som fallet ofta är med prognoser — var felaktiga. Det har blivit en ökad brottslighet, men vi har också fått en avsevärd ökning av såväl antalet polismän som av polisens tekniska resurser. Det har jag berättat upprepade gånger i dag, och det har jag gjort förut under liknande debatter. Slutligen tycker jag att man i varje fall borde vara överens om att det har gjorts och görs åtskilligt men att det i detta fall som i andra alltid finns ett slags resursgräns, som är svår att överskrida.

Herr talman! Jag har begärt ordet vid denna punkt med anledning av den balans som föreligger i regeringsrättens arbetsbörda. Enligt tillgänglig statistik släpade regeringsrätten vid 1968 års utgång efter med inte mindre än 6 213 ärenden.

Med den personalförstärkning som regeringsrätten efter utredning erhöll 1967 beräknades att man skulle avarbeta då föreliggande balans på tre år. Man har inte alls lyckats med det. Man har väl minskat balansen sedan den tiden med i runt tal 400 eller välvilligt räknat med 500 ärenden. Fortsätter man på detta sätt med nuvarande arbetstakt kommer det att ta tolv år, om inte regeringsrättens arbetsbörda utökas på grund av att målens antal ökas, innan man hunnit avarbeta hela balansen. Hur regeringsrätten arbetar är inte en fråga som är likgiltig för den svenska allmänheten. Det är skattemål, hälsovårdsmål, administrativa besvärsmål och byggnadsmål. En mängd människor är i hög grad beroende av de besked man får genom ett domstolsutslag. Man kan inte i ett rättssamhälle ha det så att man besvärar sig och att det sedan dröjer åratal innan ärendena blir avgjorda. Här är ett område där det måste vidtagas åtgärder. Den nuvarande situationen är fullständigt otillfredsställande, och vi kan i längden inte ha det på detta sätt. Vad skall man nu göra? Man kan naturligtvis öka antalet befattningshavare i regeringsrätten, men det är inte tillräckligt för att inom begränsad tid komma till rätta med förhållandena. Man måste här, som en företagare gör när han finner att någonting inte fungerar tillfredsställande, titta på själva uppläggningen av arbetet och angripa problemet, det vill säga i detta fall fråga sig hur man skall bete sig för att få fram ett snabbare avgörande av regeringsrättens arbete så att man kan avarbeta den balans man har. De gamla romarna sade att straffet kommer om än på haltande fot, men här kan man knappast säga ens det, ty det kommer vid många tillfällen mycket långt efter. Jag har, herr talman, inget yrkande i denna fråga, då ju situationen inte är sådan att jag nu kan få igenom ett yrkande. Men detta är en fråga där vi alla, oavsett politiskt parti, har intresse av att det görs någonting, att det görs hastigt och att det görs rationellt.

Herr talman! Den fråga det här gäller är huruvida ersättning skall utgå till frikyrkliga vigselförrättare som förrättar kyrklig vigsel inom annat trossamfund än svenska kyrkan. Som vi alla vet förrättas de flesta vigslar av präster i svenska kyrkan. Sedan 15 år tillbaka har emellertid också vissa frikyrkliga samfund haft vigselrätt. Den praktiska frågan om vilka som får utöva denna vigselrätt har ordnats så att myndigheterna lämnar licens åt vissa pastorer inom dessa samfund att förrätta lagligt giltig vigsel. Vad beträffar formerna för borgerlig vigsel gäller att denna förrättas av lagfaren underdomare eller av annan person som av länsstyrelsen, i regel efter kommunalt initiativ, särskilt förordnas till denna uppgift. I fråga om ersättning till vigselförrättare må erinras om att i den mån vigsel förrättas av präst i svenska kyrkan eller, beträffande borgerlig vigsel, av lagfaren domare, ingår detta i vederbörandes tjänsteåliggande, för vilket han också uppbär lön av staten. När det gäller person med särskilt förordnande att utföra borgerlig vigsel kommer också ersättning efter vissa grunder att utgå. Beträffande de frikyrkopastorer, som efter prövning av vederbörande statliga myndigheter erhållit laglig behörighet att förrätta vigsel finns det inga regler om ersättning från statens sida för dessa tjänster. Man kan naturligtvis föra ett akademiskt resonemang om huruvida vigselakten skall betraktas som en statlig angelägenhet eller inte. Utskottet gör också ett försök till ställningstagande genom att göra gällande att vigseln inte vore att anse som »ett handhavande av en statlig angelägenhet som sådan utan är i första hand en samfundsakt till vilken rättsverkningar knutits». I anslutning härtill må erinras om departementschefens uttalande att förrättande av borgerlig vigsel måste vara en statlig angelägenhet. Detta uttalande borde rimligtvis, vilket även påpekas i motionerna, gälla över hela vigselfältet, dvs. för alla former av vigsel som leder till gemensamma och bindande rättsverkningar.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

Herr talman! Då utskottsmajoriteten yrkar avslag på dessa motioner är det inte av något slags ovilja mot frikyrkorna. Vad vi egentligen anser framgår klart av utskottets svar på de motioner som väckts. Utskottet konstaterar att de i motionen angivna skälen för statlig ersättning inte kan anses bärande och att en ersättning på andra grunder inte är förenlig med vigselrättens nuvarande utformning. Det kan till och med anses förvånande med detta krav om man drar sig till minnes hur kravet på vigselrätt framfördes. Anledningen var närmast den att det skulle bli möjligt för de medlemmar i frikyrkoförsamlingar som så önskade att bli vigda av en frikyrkopastor. Ett krav framfördes om att dessa pastorer skulle få vigselrätt. Den gången talades det inte om ersättning. Man var bara angelägen om att det skulle bli möjligt för frikyrkomedlemmarna att ha den valfrihet som de ansåg att andra människor har. Vigselrätten för frikyrkopastorer har inte tillkommit för de civilrättsliga verkningarnas skull, utan just för att kontrahenterna skall få möjlighet — men inte rätt — att vigas enligt sin trosuppfattning. Med denna motivering, herr talman, yrkar jag bifall till utskottets förslag.
Herr talman! Jag tycker inte att herr Birger Anderssons argumentering är särskilt övertygande. Han säger att möjligheten att förrätta vigsel inom de frikyrkliga samfunden har tillkommit därför att de som så önskar skall kunna vigas av frikyrklig pastor, och det är riktigt. Men på samma sätt har väl kravet på borgerlig vigsel rests därför att de som inte önskar använda sig av kyrklig vigsel skall ha möjlighet att välja annan vigselform. Det är väl ungefär jämförbara förhållanden.

Herr talman! Den jämförelse herr Jacobsson gjorde haltar rätt mycket. Den borgerliga vigseln är en sak för sig, så den kan vi lämna åsido i det här sammanhanget. Här vill man nu jämföra frikyrkopastorer med statskyrkopräster. Statskyrkoprästen har lön, och i hans arbete ingår att viga människor, förrätta dop och jordfästningar samt handha den andliga verksamheten i pastoratet. Frikyrkoförsamlingarna vill att deras pastorer skall ha vigselrätt, och en del har fått det. I det avseendet är alltså vissa frikyrkopastorer jämställda med statskyrkoprästerna. Om en statskyrkopräst förrättar en vigsel om året eller hundra spelar ingen roll för den lön han uppbär. Statskyrkoprästen och frikyrkopastorn är alltså jämställda även i det avseendet — ingen av dem får någon särskild ersättning för vigselförrättningarna.
Herr talman! De särskilt förordnade vigselförrättare som förrättar borgerlig vigsel har inte heller någon speciell lön för att de utför den uppgiften. De kommer emellertid nu att få en särskild ersättning av staten. a. godkänna de riktlinjer för kriminalvårdsstyrelsens organisation som angivits i statsrådsprotokollet över justitieärenden för den 3 januari 1969,

Herr talman! Man kan väl utgå från det antagandet att frågan om hur vår kriminalvård skall vara utformad aldrig kommer att få någon definitiv lösning. Debatten kommer att leva och fortsätta, beroende främst på att vi här verkligen inte rör oss med någon exakt vetenskap. Vi har på detta område så många irrationella faktorer att räkna med, ett labilt och heterogent människomaterial att syssla med, sociala anpassningsproblem som faller tillbaka på frågor som berör samhällets uppbyggnad och utformning, med andra ord ett område där det finns utrymme för så mycket tyckande. Ingen lär bestrida att vi här har att göra med ett inträngande och viktigt samhällsproblem där vi i vårt handlande känner oss trevande och osäkra och där forskningens resultat ingalunda är entydiga. Kriminalvården med allt vad den innefattar kostar mycket pengar. Det är en sida. Den andra sidan är att vi här rör oss med ett mänskligt material. Hur skall vi agera för att göra det bästa möjliga av detta material? Hur skall vi bete oss för att både tillgodose allmänpreventionens krav, samhällets och den enskilde medborgarens krav på rättsskydd och rättssäkerhet och samtidigt åstadkomma den vård och återanpassning som alltjämt är det primära syftet med det arbete och de kostnader som vi lägger ned på detta område. Utskottet understryker för sin del i likhet med departementschefen att huvudmålet för kriminalvårdens verksamhet är resocialisering och återanpassning i samhället och att denna målsättning är fastlagd av statsmakterna. Man erinrar också om att utredningar arbetar på detta område och nämner fångvårdens byggnadskommitté, kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården m.m. Utskottet framhåller vidare att medlen för denna verksamhet och de underordnade målsättningarna är föremål för debatt, utredning och forskning. Utskottet uttalar också vissa förhoppningar om att pågående forskning och undersökningar skall lämna värdefulla bidrag i fråga om resocialiseringseffekter och specialpreventiva effekter av skilda handlingsmönster. Med denna argumentering som bakgrund anser sig utskottet inte nu — jag vill betona nu — böra föreslå en utredning där frivården sätts i motsatsställning till den slutna vården. Samtidigt som man radar upp alla dessa åtgärder, utredningar och forskningsaktiviteter, kommer man till den sammanfattande slutsatsen, att i avsaknad av tillräcklig grundinformation en utredning av föreslagen typ och inriktning inte kan förordas. Jag vill först och främst erinra om att det från reservanternas sida aldrig har satts i fråga att man skall sätta frivården i — som man uttrycker det — motsatsställning till den slutna vården. Även om vi är rätt övertygade om att frivården i dess olika former är ett i viss mån försummat område inom vår kriminalvård, att man genom en organiserad och väl genomtänkt frivård med goda resurser skulle kunna avlasta en betydande del från de fasta anstalterna, kan det aldrig bli tal om annat än att vi alltjämt behöver — och kommer att behöva — de slutna anstalterna. I stället för att tala om ett motsatsförhållande mellan dessa båda behandlingsformer är jag angelägen understryka att öppna och slutna vårdformer måste komplettera varandra och samordnas på ett annat sätt än vad som hittills varit möjligt. Man hänvisar till pågående utredningar. Ja, visst finns det sådana. Säg mig det område i svensk statsförvaltning där inte något avsnitt är föremål för en pågående utredning. I detta fall erinrar man om fångvårdens byggnadskommitté och om kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården.

Jag skall inte vidare yttra mig om kommitténs arbete och verksamhet utan bara konstatera att det inte förefaller vidare adekvat att beteckna den som en utredning. Vad kommittén för anstaltsbehandling inom kriminalvården beträffar så har den förvisso en nog så betydelsefull uppgift att fylla, men den arbetar dock på ett begränsat avsnitt av det vida fält vi här rör oss på. Utskottet säger, som jag redan påpekat, att man inte nu vill förorda en utredning. Ligger däri ett medgivande att man inte motsätter sig tanken i och för sig? Motiven för den avvisande hållning man intar för dagen skulle vara, som man uttrycker det, att den grundläggande forskningen hittills inte gett underlag för en diskussion grundad på värderade och sammanställda iakttagelser. Låt mig ställa frågan: När kommer vi i det läget att vi får oss förelagt ett material, vetenskapligt och erfarenhetsmässigt bearbetat, entydigt och kristallklart, där en utredning bara får till uppgift att lägga pusselbitarna till varandra och konstatera att så skall det vara. I det läget kommer vi aldrig.

Man kan invända att detta är ett område för experterna. Ja, visst är det så. Men hur skall man kunna dra de praktiska slutsatserna av experternas splittrade utsagor? Hur skall man komma fram till praktiska handlingslinjer utan att sätta sig ned och penetrera materialet, bearbeta och sammanställa det och på den vägen komma fram till lösningar och förslag, som kan läggas till grund för politiska beslut? Debatten — kring «kriminalvårdens många problem är livlig och mer eller mindre nyanserad. Den kommer inte att tystna. Vi befinner oss också i ett expansivt skede på detta område. Vi behöver klarare linjer för vårt framtida handlande. Detta kan vi svårligen få på annat sätt än genom en utredning med en bred parlamentarisk förankring, som tar upp frågan i dess olika aspekter och drar upp de huvudlinjer efter vilka morgondagens kriminalvård skall utformas. Herr talman! Jag ber att sedan få övergå till att något beröra de frågor som behandlats under punkt 20. Det gäller alltså frigivningsplaneringen och återanpassningsproblemen inom <anstaltsvården. En av de största svagheterna i den nuvarande <anstaltsorganisationen är utan tvivel de otillräckliga resurser som står till förfogande för fritidsplanering och den intagnes återanpassning till arbetslivet och en i övrigt normal tillvaro i samhället. För den som varit omhändertagen i åratal, kanske tidigare har en ogynnsam social bakgrund, är det ett äventyr att återvända till vardagen och fogas in i den hårda livsrytmen. Det är en omställning som måste förberedas i samråd med den intagne, eventuellt med hans familj och anhöriga och med de organ i samhället som har till uppgift att utanför anstalten jämna vägen och eliminera de risker som friheten alltid innebär. Såväl frigivningsplaneringen som det direkta arbetet med återanpassningen är i första hand en fråga om personella resurser.

Fritids. och undervisningsverksamheten vid anstalterna är utomordentligt betydelsefull för klientelets återanpassningsmöjligheter.

Om vi verkligen vill ge eftertryck åt vårdaspekten — vi talar ju ändå här om vårdanstalter — tror jag att vi måste satsa hårdare och mera medvetet på denna verksamhet. Därför föreslår vi på denna punkt en höjning utöver departementschefens förslag med 230 000 kronor. Vi har också i reservationen berört frågan om expensposten för undervisning och sysselsättning. Enligt vår mening borde kostnaderna för utgående arbetspremier inte belasta arbetsdriftens överskottsmedel. Vi anser att detta bör ges Kungl. Maj:t till känna. Vad slutligen gäller anslaget till expenser för biblioteken föreslår vi att 35000 kronor skall anvisas för detta ändamål. Här ber jag att få citera vad utskottet skriver: »Vad motionärerna anfört synes värt att beakta. Utskottet har emellertid förutsatt att frågan om kostnadsfördelningen prövas inom departementet och föreslår inte någon riksdagens åtgärd.» Tolkar man skrivningen välvilligt, kan man kanske säga att den in nebär ett bifall till motionerna. I varje fall kan man ju hoppas att departementschefen tolkar den på det sättet. Vi anser dock att riksdagen borde anvisa de erforderliga medel som vi här har föreslagit. Under punkten 20, moment 3, behandlas frågan om försöksverksamhet och medinflytande vid anstalterna. Man är väl numera allmänt överens om att omedelbara, förtroendeskapande kontakter mellan anstaltsledningarna och anstaltsklientelet har en mycket stor betydelse när det gäller att skapa en god atmosfär och ett gott behandlingsresultat. Detta är ingen nyhet, men försöken att i mera praktiskt organiserade former möjliggöra ömsesidiga kontakter är någonting relativt nytt. I reservationen till detta avsnitt föreslår vi att riksdagen med bifall till motionerna som sin mening ger Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört om försöksverksamheten med medinflytande. I motionerna har yrkats att sådan försöksverksamhet skall startas vid så många anstalter som möjligt. På den punkten säger utskottet helt kort: »Som motionärerna angett har samarbete med förtroenderåd för de intagna förekommit. Erfarenheter av dessa försök bör avvaktas. Något riksdagens beslut kan inte anses erforderligt.» Jag kan inte värja mig för känslan att utskottets utlåtande avslöjar en ängslig försiktighet, som är helt omotiverad. Vad är man ängslig för? Är man rädd för att dessa försök till samråd och kontakter mellan anstaltsledning och företrädare för de intagna skall innebära några risker som man inte vill utsätta sig för? Enligt min mening innebär utskottets ställningstagande en allvarlig olägenhet. Utskottet säger att erfarenheter av dessa försök bör avvaktas. Vad betyder nu detta? Såvitt jag förstår måste det innebära att anstaltsledningarna uppfattar situationen så, att riksdagen har sagt att några nya försök av detta slag inte skall ske innan man har gjort ytterligare erfarenheter. Det vore att beklaga. Först när man fått tillfälle att göra försök med denna samarbetsform vid ett flertal anstalter kan man få fram erfarenhetsmaterial av betydelse och dra några slutsatser av värde. I fråga om punkt 21, som berör frivården, skall jag inte säga så mycket. Den punkten kommer att behandlas av andra talare.

Detta kommer att yterligare belasta frivården och ställa nya stora anspråk på dem som arbetar på detta område. Vi har därför här föreslagit att man skall skapa utrymme för att inrätta utöver vad som förordas i statsrådsprotokollet sex skyddsassistenttjänster och nio biträdestjänster.

Syftet med dessa hotell, av vilka ett par tas i bruk innevarande budgetår, är att bereda frigivna en lämplig och i viss mån skyddad bostad under en övergångstid. Hotellet blir sålunda ett övergångsalternativ till dess vederbörande kan skaffa sig annan, mera fast bostad. Givetvis är det meningen att denna replipunkt skall kunna erbjuda en så långt möjligt skyddad miljö. Det synes vara av stor betydelse att den frigivna vid denna första kontakt med yttervärlden har möjlighet till råd, hjälp och vägledning i de personliga problem som han regelmässigt har att brottas med under en kritisk övergångstid. Det är därför angeläget att den som skall vara föreståndare för en anläggning av detta slag har lämplig utbildning och personliga förutsättningar att ta sig an de uppgifter det här är fråga om. Vi har kommit till den slutsatsen att föreståndaren bör vara socionom eller ha en akademisk utbildning som passar för uppgiften. Det är också önskvärt att han erhåller tjänsteställning som biträdande skyddskonsulent. Enligt planerna är det inte meningen att någon mat skall serveras på hotellet. Reservanterna anser inte heller att det kan bli fråga om någon fullständig restaurangrörelse, men i likhet med motionärerna anser vi att åtminstone ett mål mat om dagen borde kunna serveras på hotellet. Detta skulle säkerligen kunna ordnas genom relativt enkla anordningar. Maten kunde rekvireras färdiglagad från en restaurang, eller också kunde djupfryst färdiglagad mat i särskilda portionsförpackningar serveras. För att detta skall vara möjligt måste dock anordningar för snabbupptining och uppvärmning finnas. I det fall som här är aktuellt har också uppgivits att närmaste matställe ligger långt från hotellet. Vi finner det ur många synpunkter otillfredsställande att klienterna under arbetsfria dagar eller efter arbetsdagens slut skall nödgas begiva sig till stadens centrum för att få ett mål mat. Att detta måste innebära risker och olägenheter för den frigivne ligger väl i öppen dag. Utskottet säger att de önskemål som framförts i motionen skulle innebära att anläggningen skulle förvandlas till inackorderingshem. Jag vill fästa uppmärksamheten på att vi i reservationen inte tagit upp alla yrkanden i motionen och att de åtgärder som vi föreslår på intet sätt förändrar anläggningens karaktär av hotell. Vad vi är angelägna om att betona är att hotellet i fråga om personell ledning och utrustning bör anpassa sig till de speciella uppgifter som det har att fylla. Herr talman! Jag ber att få sluta med detta och kommer att ställa yrkanden vid de olika punkterna.

Herr talman! När vi behandlar det avsnitt som nu skall diskuteras är det bl.a. fråga om två olika utredningar. Den ena som är anförd i punkten 19 gäller en parlamentarisk utredning om kriminalvårdens utformning, den andra, vid punkt 23, gäller en utredning om strafflagstiftningens utformning. Beträffande reservationen vid den förstnämnda punkten, för vilken herr Jacobsson nyss talat, vill jag med ett par ord motivera varför jag inte kunnat ansluta mig till den. Det är ju fråga om ett yrkande om en parlamentarisk utredning om kriminalvårdens utformning. Som herr Jacobsson sade pågår två utredningar inom områden som berör kriminalvården. Den ena är, som nämnts, fångvårdens byggnadskommitté som närmast har till behandling frågan om utformningen av de nya anstalter som skall byggas för fångvården. Den andra är kommittén om anstaltsvården inom kriminalvården. Samtidigt som jag får betyga med vilken bredd de frågor som skall utredas inom denna kommitté tas upp till behandling, vill jag framhålla att huvudsyftet, såsom utskottsmajoriteten anfört, är återanpassningen till samhället.

Därför yrkar jag på denna punkt bifall till utskottets förslag. Beträffande ämnet för den andra utredningen, som är omnämnd i punkt 23 och som gäller frågan om allmänpreventionens betydelse, råder ju olika uppfattningar, vilket kommit till synes både inom diskussionen och inom lagstiftningen. Man kan inte säga att det finns någon fast vetenskaplig grund att bygga sin uppfattning på. Det kan leda till vissa inkonsekvenser i lagstiftningen. Ibland tar man hänsyn till den ena synpunkten, ibland till den andra, och många anser att allmänpreventionen helt saknar betydelse nu för tiden. Man kan då peka på en sådan sak som narkotikastrafflagen, som vi behandlade för ett par veckor sedan. Man kan också nämna fängelsestraffet vid rattfylleri. Det är sådana ärenden där man använder sig av allmänpreventiva åtgärder. Jag anser att vetenskapliga undersökningar inom detta område måste vara av stor betydelse. Vi tycker att man inom justitiedepartementet eller på annat sätt bör dra upp riktlinjerna för hur sådan kriminologisk forskning skall bedrivas och föranstalta om erforderliga medel till den. På det området kan man lämpligen också bedriva ett internordiskt samarbete.

Reserva tionerna gäller också — som herr Jacobsson nämnde — problem inom anstalterna, såsom fritiden, biblioteks verksamheten och den rådgivning de intagna skall få innan de lämnar anstalten. Punkt 21 handlar vidare om den ytterligare personal som behövs för att ta hand om dem i frivård. Denna förstärkning är något som frivårdens personal i allra högsta grad har begärt. Krav därpå framfördes bl.a. vid den konferens som ägde rum här i Stockholm för inte så länge sedan med ett stort deltagande av kriminalvårdspersonal. Det framfördes där också i hög grad behovet av ökade medel för att ge understöd åt villkorligt frigivna på det sätt som kommer till uttryck i reservation 8 vid punkt 21, där reservanterna begär ytterligare medel för detta ändamål. Vi anser, herr talman, att vi inte kan tillstyrka - motionsförslagen på alla punkter. De är givetvis alla i och för sig värdefulla. Men vi har inte kunnat följa dem på alla punkter. Vi har velat prioritera dels en personalökning inom frivården, dels en ökning av de medel som skall ställas till förfogande för understöd åt villkorligt frigivna, i enlighet med vad som framförts i reservationen 8. Jag ber, herr talman, att vid vederbörliga punkter få återkomma med yrkande om bifall till reservationen 8 vid punkt 21 och reservationen vid punkt 23.

»Anser Herr Statsrådet och chefen för socialdepartementet att belysningsförhållandena vid i synnerhet sociala institutioner för åldringar och synsvaga i allmänhet är tillfredsställande? Om så icke är förhållandet vad avser Herr Statsrådet vidtaga för åtgärder?»; samt

Herr talman! Målet för kriminalvården är rehabilitering och återanpassning till samhället, därom är vi alla ense. För att vi skall nå goda resultat i detta avseende krävs det resurser, och det krävs mer vetande, mer forskning. Men forskning är någonting som sker på längre sikt, under tiden måste arbetet med att förbättra och göra nya överväganden naturligtvis fortsätta. Det arbete som jag anser bör göras är förarbete, det gäller överväganden om inriktningen av den framtida kriminalvården, om avvägningen mellan anstaltsvård och frivård, om anstalternas storlek, frågor om studier och utbildning under anstaltstiden, frågor om den inre organisationen på anstalten. Vi reservanter anser att det behövs en ny utredning som ser över hela frågekomplexet för att vi skall få målet klart utstakat, att de straffade skall återanpassas i samhället, inte bara förvaras under en tid. Vi måste leva upp till det fina ordet kriminalvård som vi alltid använder i detta sammanhang. Utskottet säger att det inte är lämpligt att nu tillsätta en utredning som skall se över hela frågan. Jag skulle vilja ha besked om när utskottets talesman anser att tiden kan vara mogen för det; om det kanske blir redan nästa år. I avvaktan på den utredning som vi reservanter hoppas på är det emellertid utomordentligt viktigt att både anstaltsvården och frivårdssektorn får tjänster och övriga resurser så att de kan fungera någorlunda bra. I vår reservation, nr 6, påpekar vi behovet av ytterligare personal för frigivningsplaneringen. Om vi har den målsättningen — jag upprepar vad jag sade nyss — att den intagne skall återanpassas, måste det också finnas personal som hinner med att sköta frigivningsplaneringen på ett tillfredsställande sätt. Det måste vara missriktad sparsamhet att ej tillmötesgå kriminalvårdsstyrelsens begäran härvidlag. Jag finner det högst angeläget att de begärda tjänsterna också kommer till stånd — angeläget ur samhällets synpunkt och högst angeläget för den enskilde internen. Vad gäller den utredning som vi anser bör tillsättas sade jag förut att den bör ta upp studieoch undervisningsfrågor, men redan nu behövs ökade resurser för fritidsverksamheten och för undervisningen. Fritiden är nu längre även på anstalterna och den måste göras så meningsfylld och stimulerande som det är möjligt, återigen helt i linje med att vi vill att internerna skall återanpassas. Detta måste — jag poängterar det än en gång — helt vara i linje med samhällets intresse för återanpassningen, och vi skall lägga helt mänskliga aspekter på det. Vi reservanter är blygsamma och föreslår endast fem nya assistenttjänster. Vi anser det också mycket tveksamt om överskott av arbetsdriften skall gå till arbetspremier för studerande. När det sedan gäller anslaget till bibliotek vid fångvårdsanstalterna föreslås oförändrat 55000 kronor. Kriminalvårdsstyrelsen vill ha en fördubbling, och detta är enligt min mening ett mycket måttligt önskemål när det rör sig om belopp av denna storleksordning. Biblioteksverksamheten bygger på en gammal central rekommendation mellan anstalter och kommunbibliotek. Kalkylerna bygger på 20 år gamla premisser, och ersättningssumman är 10 kronor per vårdplats. Den summan måste anses helt inaktuell om man tänker på penningvärdets fall under alla dessa år. Numera får kommunerna till stor del träda emellan och stå för kostnaderna, och kommunerna påtar sig kostnader för icke kommuninvånare som det borde vara självklart att staten skulle betala. Vi kan göra en jämförelse med biblioteksverksamheten på sjukhus, där man räknar med kostnader på upp till 100 kronor per vårdplats och år. Jag påpekar då att beloppet per vårdplats på fångvårdsanstalt är 10 kronor. I reservation nr 7 tar vi upp internernas medinflytande på anstalterna, med andra ord vad man brukar kalla förtroenderåd. Det kan helt naturligt vara svårt att skapa samarbete och förtroende mellan ledning och interner. Jag har full förståelse för det. Men för både ledningen och internerna måste det vara mycket angeläget att kanaler för det samarbetet skapas. Där förtroenderåd inrättats har det också visat sig att erfarenheterna varit goda. Vi eftersträvar ju demokrati på arbetsplatserna och i skolan. Vi måste också, anser jag, eftersträva demokrati på våra fångvårdsanstalter. Att skapa medinflytande för internerna genom förtroenderåd är ett steg mot ökad demokrati. Internerna måste känna att de kan få vara med och ha i varje fall litet att säga till om eller åtminstone få resonera. Jag påpekar än en gång att där detta praktiserats har det också utfallit till belåtenhet från ledningens sida. Vi har i dag ett mycket stort antal personer i frivård — omkring 20 000. På anstalterna har vi ungefär 5 000 intagna. Men det är endast 15 procent av anslagen som går till frivård. Frivården har med den lilla satsning som vi gör i dag små möjligheter att ge resultat — ytterst små möjligheter. Avvägningen mellan anstaltsvård och frivård och arbetet med att finna formen för en resursfördelning bör, som jag sade förut, ankomma på en utredning. Jag skall inte beröra detta mera i dag utan vill bara yrka bifall till reservationen vid punkten 19, där vi för att klara de akuta problemen för dagen förordar ytterligare några tjänster utöver dem som majoriteten föreslagit, nämligen sex skyddsassistenttjänster och nio biträdestjänster. I reservation nr 9 framför vi en del synpunkter på frivårdshotellet i Borås. Vi finner det angeläget att den frigivne kommer ut i samhället på ett naturligt sätt och inte till kategoriinrättningar. Under en övergångstid måste vi ändå i vissa fall acceptera t.ex. hotell för frigivna eftersom svårigheterna att ordna bostad är mycket stora. När nu ett frivårdshotell planeras och byggs, anser vi reservanter att ambitionen skall vara att göra detta hotell så likt ett vanligt hotell som möjligt. Den tanken är god. Vi ställer oss dock något undrande till om man kan klara detta så enkelt som genom enbart ett hotell. Behövs det inte någon personal med utbildning på den sociala sidan, t.ex. en socionom? Vi tror att det kan vara bra för den frigivne att få diskutera sina problem med någon annan än kamraterna. Vi tror att den frigivne skulle finna en trygghetskänsla i detta. Som det har sagts här tidigare skulle det vara en fördel om man kunde ordna servering av mat på det aktuella hotellet i Borås, så att inte den som bor där skall ha flera kilometer till närmaste matställe. Detta är både obekvämt och orimligt i den frigivnes situation.

Herr talman! Jag återkommer med bifallsyrkande till reservationerna.

Herr talman! Tillsammans med några länskamrater har jag motionerat om en uppdelning av Kalmar skyddskonsulentdistrikt i ett Kalmaroch ett Västerviksdistrikt och föreslagit att Västerviksdistriktet måtte tilldelas en skyddskonsulenttjänst och en biträdestjänst. Såvitt vi motionärer förstår är vårt förslag mycket väl underbyggt. Kriminalvårdsstyrelsen har nämligen tre år i följd framställt yrkande om delning av Kalmar skyddskonsulentdistrikt. Detta har skett på initiativ av övervakningsnämnden i Västervik, som ansvarar för samtliga övervakningsfall i norra Kalmar län inklusive städerna Västervik och Vimmerby. Detta område omfattar ungefär en tredjedel av distriktets cirka 500 klienter, vilket väl motiverar inrättandet av ett nytt distrikt. Den nuvarande ordningen i vårt län är otillfredsställande. Den innebär nämligen att en i Kalmar placerad skyddsassistent varje vecka måste ha mottagning i Västervik, varannan vecka sammanträde med övervakningsnämnden där och dessutom i katastroffall företa resor till klienter i Västerviksområdet. Det är ganska naturligt att kriminalvårdsstyrelsen vill ha en ändring till stånd. Arbetsbelastningen i Kalmardistriktet har blivit så betungande och arbetsförhållandena så pressande att styrelsen ansett det angeläget med en uppdelning av distriktet. Vi motionärer har funnit det anmärkningsvärt att Kungl. Maj:t ej tillmötesgått kriminalvårdsstyrelsens önskemål härvidlag. Nu konstaterar vi med besvikelse att ej heller statsutskottet velat göra detta. Utskottet anser sig ha funnit skäl tala för en översyn men menar att skäl av liknande art talar även för en översyn av distriktsindelningen på andra håll. Utskottet säger sig ha erfarit att dessa frågor kommer att övervägas inom justitiedepartementet, varför någon riksdagens åtgärd i enlighet med motionerna inte skulle vara erforderlig. Herr talman! Alla torde vi vara överens om att den politik som vi nu för och som innebär en ökning av frivårdens del av vår kriminalvård är riktig. Men då måste vi också vara beredda att tillgodose de ökade kraven på frivårdens organisation. En väl utbyggd frivård med relativt små distrikt, där klientövervakningen kan «underlättas och bli så effektiv som möjligt, torde för övrigt vara att rekommendera både ur vårdsynpunkt och ur ekonomisk synpunkt. Jag vet inte om en översyn av distriktsindelningen i hela landet behövs. För Kalmar läns del är behovet av en uppdelning av nuvarande distrikt fullt styrkt, varför någon sådan översyn ej är erforderlig. Beslut om en uppdelning av Kalmardistriktet borde utan vidare utredning ha kunnat fattas redan vid denna riksdag. Som ärendet nu ligger till kan jag endast uttala den förhoppningen att justitiedepartementet påskyndar sin utlovade översyn av distriktsindelningen. Uppenbara brister i fråga om den så viktiga frivården måste täckas snarast möjligt. Herr talman! Då reservation nr 8, även om den ej tillgodoser Kalmarlänsmotionärernas önskemål, dock innebär yrkande om en välbehövlig förstärkning av frivårdens samlade personella resurser, kommer jag att yrka bifall till denna.

Herr talman! Eftersom jag tillhör den avdelning av statsutskottet som står för det här utiåtandet och inte anser mig kunna biträda reservationen vid punktten 19 och reservationen 7 vid punkten 20, vill jag avge en kort röstförklaring. Reservationen vid punkten 19, där en ny parlamentarisk utredning påyrkas om kriminalvårdens utformning, synes mig svagt underbyggd. Detta beror delvis på att två kommittéer med parlamentarisk förankring redan sysslar med den problematik som reservationen tar upp. Reservationen 7 vid punkten 20 handlar om försöksverksamhet med medinflytande. Jag vill peka på att sådan försöksverksamhet — liksom fast etablerad sådan verksamhet som vårdform — redan finns på våra anstalter. Främjandet av återanpassning utgör redan nu ett omfattande inslag i svensk kriminalvård. Vi skall väl inte diskutera KRUM i dag, eftersom vi får tillfälle till det om någon vecka, men jag kan inte underlåta att göra den reflexionen att herr Nestius med sällskap snarare gjort skada än nytta för de interner man kommit i kontakt med. Jag fruktar att ett riksdagens uttalande enligt reservationen 7 på samma sätt skulle försvåra den naturliga anpassning till det fria samhället som vi alla vill främja. Jag finner inte utskottsmajoritetens linje i den här frågan vara någon form av »odemokrati». Jag har, herr talman, ansett det hederligt att tala om att jag vid voteringen inte kan stödja de nämnda reservationerna.

Herr talman! Det är svårt att se fängelsesystemet annat än som en paradox.

Det är då också lätt att säga att det förhållandet utgör ett skäl att inte göra så mycket. Det kanske kan bli en felinvestering. Med den tanken i bakhuvudet ligger det nära till hands att ge kriminalvården en lägre prioritering. Det finns emellertid sektorer där detta resonemang inte kan tillämpas. Alldeles uppenbart är frivården en sådan sektor, ty oavsett vilken roll vi vill ge anstaltsvården måste frivården finnas. Frivården har i dag betydligt flera människor om hand än vad anstalterna har. Hur många anstalter vi än har kommer de människor, som lämnar anstalterna, att behöva frivård för sin rehabilitering. Det går inte att säga: därför att vi vet så litet kan vi hålla tillbaka också frivårdssidan. I dag står frivården mer eller mindre som en restpost. Det är ett stort antal människor som behöver denna frivård, men anslagen är små. Vi vet att var och en som arbetar där har alltför många fall att ta hand om. De kan inte utföra ett vettigt arbete. De senaste årens kriminalvårdsdebatt har väl också till stor del bestått av redogörelser för under vilka förhållanden denna sida av vården arbetar. Också vad gäller förhållandena inom anstalternas väggar finns det åtskilligt som kan påtalas, oavsett vilken roll vi vill ge anstalterna som sådana. Även debattörer som tvivlar på att anstaltsbehandling i längden över huvud taget har någon uppbyggande effekt säger att de anstalter, som vi i dag har, inte fått en rejäl chans att återanpassa människor. Låt mig ge några enkla exempel. Den största interneringsanstalten i landet har anslag för fritidssysselsättning, studier och dylikt som motsvarar ungefär 7 öre per dygn och intagen. Med det beloppet skall man ge internerna den undervisning de vill ha och sysselsätta dem med all den verksamhet de vill bedriva under den tid då de inte arbetar. Det säger sig självt att med de små belopp och med de små personalresurser som står till förfogande så kan inte anstaltsledningarna göra särskilt mycket. Det har sagts att kriminalvården under senare tid börjat satsa mer och mer på undervisning. Det finns exempel på rätt avancerade försök i det avseendet, närmast av akademikerklass. Men hur mycket görs för att hjälpa de många interner som under barndomen av olika anledningar försummade sin skolundervisning? För att hjälpa dem som inte skickar brev till sina vänner och bekanta därför att de inte vill inför censuren visa att de inte kan stava? För att hjälpa dem som inte kan de elementära saker som de skulle ha lärt sig under den tid då skolgången försummades? Det går inte att med en anslagstilldelning av 7 öre per intern och dag göra så mycket för dessa människor. Det finns en anstalt i landet där det sägs att fritidsverksamheten har fungerat och som har tagits fram som en mönsteranläggning. Det är en liten anstalt med drygt 50-talet interner. Alla torde vara överens om att därest det hade gällt en av våra stora anstalter hade detta inte varit möjligt. Där har man också några 10-tal ören per intern och dygn att röra sig med. Anstaltsledningen, de intagna själva, enskilda och organisationer har tagit på sig uppgiften därför att samhället inte givit ekonomiska resurser till material och annat, inte givit möjlighet till heltidseller deltidsanställda funktionärer. Man har i stället låtit Röda korset, idrottsorganisationer och andra i staden sköta arbetet. Herr talman! Det låter kanske hårt, men på de anstalter där fritidsverksamheten fungerat har den gjort det inte tack vare statsmakterna utan trots den politik som förts på området.

Herr talman! Den senaste talarens inlägg föranleder mig att göra några inledande reflexioner. Den kriminalvårdsdebatt som förs och länge förts i detta land har fått vissa egenartade yttringar.

Verkligheten är att det i många fall gäller människor som inte vill underordna sig samhällets regler och som vägrar att följa de handlingsmönster som vi anser vara de riktiga i ett rättssamhälle. Hela skalan av människor finns på våra anstalter: från sådana som man tvingas internera på obestämd tid till dem som kan omhänderhas på våra öppna anstalter. När man talar om kriminalvården får man inte glömma att den ram är vid inom vilken människor omhändertas när de har brutit mot samhällets lagar och blir straffade. De tas in på anstalter efter det att domstolarna dömt dem enligt bestämmelserna i en brottsbalk som riksdagen antagit. En del vill göra gällande att det är orätt att döma människor, men vad skall samhället göra? Varför blir en del insatta på fångvårdsanstalter? Jo, för att samhället måste skydda medborgarna från sådana människor som är till skada för samhället. Det finns en rad olika brott — några mycket allvarliga — och om de människor som begått dessa brott fick löpa i frihet skulle det upphävas ett ramaskri för att samhället inte sköter sina uppgifter. Med dessa inledande ord vill jag gå över till de reservationer som vid de nu aktuella punkterna fogats till utskottets utlåtande. Det finns flera reservationer och i en av dem framförs önskemål om att det skulle tillsättas en utredning om kriminalvårdens utformning. Utskottet har noterat att de motioner som reservationen bygger på har uppe satt som mål att få till stånd en ökad satsning på frivården. Kravet på utredning motiveras i huvudsak med att detta mål kan nås endast genom rent politiska åtgärder och att forum för dessa skulle skapas genom utredningen. Skrivningen i motionerna ger intryck av att det skulle föreligga något slags principiell motsättning i fråga om satsningen på rehabilitering. Detta mål är för länge sedan fastlagt. Påföljdssystemet som sådant angrips inte i motionerna, och man för inte heller fram förslag om ändrade verkställighetsregler. Meningsskiljaktigheterna skulle sålunda gälla omfattningen av de resurser som samhället ställer till förfogande för att följa verkställighetsreglerna. Det är givet att uppfattningarna kan bryta sig i dessa frågor. Ett exempel har vi just i det föreliggande utlåtandet, där reservationsvis föreslås en medelsanvisning med 775 000 kronor utöver majoritetens 35,5 miljoner. Avgörandet därom kan vi träffa politiskt då kammaren behandlar den punkten. Det konkreta, redovisade förslaget tyder om något på att det inte finns principiella motsättningar om rehabiliteringsmålet, bara skilda — och inte alltför skilda — ekonomiska överväganden. Det kan inte tjäna ett ärligt uppsåt att försöka konstruera vare sig politiska motsättningar eller motsättningar mellan frivård och sluten vård. I många fall rör det sig ofta om samma människor, som skall följas med skilda typer av vård och stöd. Mot den bakgrunden och då utredningen, såvitt framgår av motionerna, i huvudsak inte skulle utreda någonting utan bara bli en ny typ av rundabordskonferens, har utskottet avstyrkt förslaget. Det kan knappast vara lämpligt att tillsätta ett slags paraplyutredning över de två parlamentariska utredningar som redan är i arbete. Jag är helt medveten om att det i och för sig kan finnas frågor som skulle behöva utredas inom det område som vi kallar frivård, efter anslagsuppdelning en i statsverkspropositionen. Den föreslagna konstruktionen tjänar dock inte sådana reella syften. Jag vill också erinra om att kriminalvårdsstyrelsen genom omorganisationen får bättre utredningsoch planeringsresurser. När vi talat om att det redan sitter två utredningar, framhöll herr Jacobsson i sitt inlägg att fångvårdsbyggnadskommittén knappast kan kallas för en utredning. Herr Jacobsson och jag tillhör denna kommitté, och han bör veta lika väl som jag att fångvårdsbyggnadskommittén är såväl en utredande som en verkställande kommitté. Hela förnyelsen av våra anstalter har tillkommit efter utredning och planering inom fångvårdsbyggnadskommittén.

Förra året tillfördes fångvårdsbyggnadskommittén en del vetenskaplig expertis för att på olika områden kunna framlägga förslag, syftande till att förbättra och i vissa fall omvandla hela den fångvård vi har. I en annan reservation talas om fångvårdsanstalterna. Det är en reservation från centern och folkpartiet, och den gäller i huvudsak en ytterligare medelsanvisning på 635 000 kronor — 350 000 för frigivningsplanering, 230000 för fritidsverksamhet och 55 000 kronor för att kompensera kommunerna för vissa bibliotekskostnader. Majoritetens tillstyrkan av propositionens medelsberäkning i de två första delarna, sedd som Pprioriteringsfråga, har utförligt motiverats i yttrandet. Bibliotekskostnaderna har fått en skrivning som i sak väl motsvarar reservationens mål. Det vill jag särskilt stryka under för att fru Olsson skail vara medveten om att vi icke på något sätt varit ovilliga, men att vår skrivning gör det möjligt för Kungl. Maj:t att, om så anses nödvändigt, där göra en annan avvägning. Konkret ligger skillnaderna när det gäller frigivningsplaneringen på assistenttjänster i Härnösand, Kumla och Mariestad och åtta biträdestjänster. För fritidsverksamheten gäller det fem assistenttjänster. I kriminalvårdsstyrelsens prioritering har tjänsterna endast delvis satts i angelägenhetsgrupp 2. Differenserna rör sålunda en prioritering i detalj, vars alla aspekter riksdagen knappast kan ta ställning till. Det är dock uppenbart att det inte räcker att bara konstatera uppgifternas obestridda vikt. Vad det gäller medinflytandet har till utskottsutlåtandet fogats en folkpartireservation där man talar om medinflytande vid anstalterna. Majoriteten har velat avvakta erfarenheterna från bla. Hail. Reservanterna vill ha ett uttalande om försök med förtroenderåd eller dylikt vid så många anstalter som möjligt. Enligt utskottets mening erfordras inte något sådant uttalande. Det gäller ju inte att ändra på några gällande regler. Vad som kan vara lämpligt på en anstalt och i en situation är inte överallt lika lämpligt. Formerna för kontakterna måste få växa fram efter de skilda förhållandena. Det är också möjligt att anstaltsbehandlingsutredningen kan få anledning att se på närliggande frågor. Även reservationen när det gäller frivården tarvar en kommentar. Jag har redan i samband med förslaget om en parlamentarisk utredning berört frivårdsanslaget och tillåtit mig konstatera att därvidlag egentligen inte finns några principella motsättningar. Departementschefen, utskottsmajoriteten och reservanterna anser alla att utbyggnaden av frivården bör fortsätta. Det har också sagts att yrkandena på frivårdssidan är vad som konkret skiljer i prioritering. Det är i och för sig intressant att konstatera hur föga underbyggt motionsförslaget är. Av de tjänster, för vilka medel yrkades i motionerna, åter finnes inte en enda i reservationen. Jag medger gärna att det kan vara svårt att tolka de komprimerade propositionerna. Men det är inte detta som saken gäller. Jag vill bara visa att det ursprungliga syftet tydligen är att markera en större satsning i pengar än regeringen föreslår när det gäller frivårdsanslaget. Vad pengarna skall gå till får bestämmas i efterhand, sedan utskottsbehandlingen gett vid handen att vad man motionerade om i vissa fall har mer än tillgodosetts och i vissa fall varit rentav obehövligt. Såvitt jag förstår visar detta på ytterligare en linje att försöka skapa en politisk motsättning även när den inte finns. Som skäl för att bifalla majoritetsförslaget i fråga om tjänster kunde därför även åberopas att det i januari har godtagits av motionärerna. Därutöver rör reservationen också medel för understöd åt villkorligt frigivna m.fl. Argumentationen går i stort ut från en indexberäkning. Även med en sådan utgångspunkt får förslaget i propositionen anses godtagbart. Det intressanta får dock anses vara i vilken mån man skall behöva anlita ett supplementärt anslag för frivården, dvs. i vilka fall det stöd, som samhället ger i andra sociala sammanhang, inte kan nås eller inte är tillräckligt för de särskilda behoven. Det får inte bli vattentäta skott mellan stödformerna. Reservation nr 9 innebär att reservanterna vill avbryta försöksverksamheten med frivårdshotell och utan att avvakta försöken talar för inackorderingshemmet som övergångsform. Jag vill inte bestrida inackorderingshemmets fördelar i många fall. Uppenbarligen skall den frigivne dock slutligen ut i en vanlig arbetsmiljö, enligt målsättningen. Det mesta av vad som begäres ligger redan på skyddskonsulentorganisationen och övervakarna. Det förefaller som en dålig prioritering att det 20-tal personer som kan erbjudas rum på det under byggnad varande frivårdshotellet i Borås dessutom skall ta upp en assistenttjänst, som i vanliga fall har ett mycket större antal personer att ta kontakt med. De rent tekniska detaljerna om matlagningsmöjligheter och annat bör överlämnas till kriminalvårdsstyrelsen. Just i det aktuella fallet — alltså Borås — kan avstånden kanske tala för att någon form av självhuhållsmöjlighet skapas. Vi skall också komma ihåg att detta är det första hotell av denna art som man bygger. Det är en försöksverksamhet. Man bör avvakta att försöket göres, innan man vidtar ändringar. Slutligen har moderata samlingspartiet en reservation angående kriminologisk forskning. Förslaget om en forskning rörande allmänpreventionen har överlämnats till statsutskottet, på grund av att det upptar ett anslag till kriminologisk forskning. Allmänprevention — vad är det? Därom tvistar de lärde. En del anser ett, en del något annat. Att sätta i gång en forskning rörande något som forskarna blivit oense om är inte så enkelt. Jag var nyss i samband med den föreslagna parlamentariska utredningen inne på att diskussionen egentligen rör tre skilda ting — påföljdssystemet, verkställighetsföreskrifterna och kriminalvårdens resurstilldelning. Då en påföljd stadgas för ett handlingssätt, har denna bl.a. bestämts av en uppfattning om vad påföljden rent praktiskt innebär och att detta skulle ha en avskräckande effekt även på andra. Utskottet kan dela motionärernas uppfattning att vi inte vet så mycket om det sista ledet. Preventionen kanske ibland ligger lika mycket i publiciteten och ett väntat fördömande från omgivningen. Utskottet har emellertid sagt sig att detta är en uppgift av sådan vidd att man knappast når lösningen ens på nordisk bas, om man hoppas på en vetenskaplig lösning. Utskottet har därför utan att ta ställning mot motionärernas tankar nöjt sig med att hoppas på att den plan för den kriminologiska forskningen som det arbetas på inom justitiedepartementet i varje fall skall ge underlag till en för politikerna klargörande begreppsanalys på detta område av tro och vetande. Mot den bakgrunden har majoriteten inte velat föreslå någon riksdagens åtgärd. Beträffande den motion som herr Schött har berört är endast att säga att det klart framgår av utskottets skrivning vad vi anser om den. Det är nämligen inte bara i Kalmar län som man önskar vissa gränsrevisioner. Liknande önskemål finns på olika håll i landet, och såvitt utskottsmajoriteten vet har departementet ögonen öppna för detta. Vi får kanske så småningom se resultat, men för dagen är det icke lämpligt att vidta den ändring som de värderade 1edamöterna från Kalmar län har hemställt om. Herr talman! Jag yrkar bifall till utskottets förslag.

Herr talman! Jag kanske får börja med ett par ord till herr Nils-Eric Gustafsson. Han har här deklarerat att han anser det hederligt att säga att han inte kan stödja vissa reservationer. Jag hoppas att han inte anser det ohederligt att jag har en annan mening. Att det förekommer arbete med återanpassning och resocialisering är alldeles riktigt, men här är det egentligen fråga om andra saker. När vi talar om försöksverksamhet och medinflytande vid anstalterna vågar jag göra gällande att det är en samarbetsform som ännu inte har fått någon större omfattning. Utskottet vill avvakta erfarenheterna av vad som redan har förekommit innan man går vidare med detta arbete. Vi anser att man utan större olägenheter kan fortsätta på den inslagna vägen. Herr Birger Andersson är inte särskilt intresserad av en utredning om kriminalvården och dess förhållanden för närvarande, och det kan jag möjligen förstå. Han säger att det skulle bli en ny typ av rundabordskonferens, ett slags paraplyutredning vad det nu kan vara för någonting. Det är tydligen en ny utväxt inom de parlamentariska utredningarnas område som man därmed vill lansera. Han hänvisar till fångvårdens byggnadskommitteé, och jag känner mycket väl till att den existerar och arbetar eftersom vi samarbetar just inom den kommittén. Men nog är det väl på det sättet med fångvårdens byggnadskommitté att den i stor utsträckning har verkställt de intentioner som kriminalvårdsstyrelsen och vissa experter förordat. Någon utredning i egentlig mening och någon djuplodning eller prövning av problemens olika aspekter kan man väl ändå inte påstå förekommer inom fångvårdens byggnadskommitté. Den arbetar helt enkelt inte så. Beträffande våra yrkanden om anslag till frivården och personalförstärkningar inom anstaltsvården säger herr Birger Andersson att det inte är så viktigt vad pengarna går till utan huvudsaken är att man får ställa yrkanden och reservera sig. I reservationerna har vi ändå preciserade yrkanden om vad pengarna skall gå till, vilka områden vi anser skall förstärkas och på vilka avsnitt i personaluppsättningen vi anser att förstärkningar bör ske. Herr Birger Andersson anför vidare att man vill byta ut frivårdshotellet mot ett inackorderingshem. Det är herr Birger Andersson själv medveten om är en stor överdrift, ty något sådant har vi aldrig påstått. Vi tror att det bör vara en klar gräns mellan dessa båda slag av anläggningar. Ett frivårdshotell är ett hotell med ett sådants funktioner i huvudsak, och ett inackorderingshem är något vida därutöver, som inte kan rymmas inom detta begrepp. är det däremot bara fråga om att skaffa rum över natten för frigivna, kan man ifrågasätta om ett hotellbygge är särskilt angeläget. Det är angeläget endast under den förutsättningen att man har ont om hotellrum i t.ex. Borås. Är så inte fallet finns det, såvitt jag förstår av den definition som herr Birger Andersson ger begreppet hotell, ingen anledning att bygga ett hotell speciellt för detta ändamål. Jag har uppfattat det så att dessa lokaler skall vara en replipunkt för de frigivna, dit de kan vända sig när de kommer ut från anstalten och där de möter människor som kan ta hand om deras problem och hjälpa dem i den svåra situation som de då i regel befinner sig i. Sedan var herr Birger Andersson också inne på frågan om försöksverksamhet med medinflytande. Där bekräftar han bara ytterligare vad utskottet sagt i sitt utlåtande, att man vill avvakta erfarenheterna av vad som har förekommit på detta område. Här måste jag få citera något ur en artikel i Dagens Nyheter av den 10 februari under rubriken »Fångar på Hall får möta chefer i förtroenderåd». Där sägs det: »Det är en sammankomst som visar att något mycket hoppfullt håller på att ske bland de 350 återfallsfångarna på Hall. Här satsar en grupp pionjärer på något som kan utvecklas till ett slags företagsdemokrati i denna egendomliga, grymt slutna värld med ett minimum av mänskliga rättigheter. Dessa ”av ingen älskade” börjar förstå vikten av sammanhållning. Det är ett debattmöte på hög nivå. Som ordförande sitter Halls chef, kriminalvårdsinspektör Paul Samuelsson, vid sin sida har han överläkaren Karl Erik Törnqvist; räjongpsykologen Joachim Volckerts är där samt representanter för vaktpersonalen, ”de blå”, och där är alltså de tolv utsedda av ”de grå”. Man är samlad i två och en halv timme. Replikerna är direkta och ibland fräna, man avkräver klart besked i en rad frågor, man diskuterar öppet och ett leende kan glimta i beskheterna, skäl ges och tas.

Det var kriminalvårdsstyrelsen som tagit kontakt med LO för att ventilera fackföreningarnas möjligheter att medverka i ett förbättrat samarbete mellan anstaltsledningarna och de intagna.» Statsutskottets majoritet säger att man vill avvakta erfarenheterna av vad som förekommit på anstalterna, innan man överväger att gå vidare på denna väg. Jag anser, herr talman, att ytterligare kommentarer på den punkten är överflödiga.

Herr talman! Herr Per Jacobsson log sitt vanliga vänliga leende. Jag tackar för det. Det gick ju väl ihop med det han citerade i slutet av sitt anförande.

Herr talman! Jag fick det intrycket av herr Birger Anderssons anförande att han menar att det i kriminalvårdsdebatten förekommit talare som ansåg att man skulle rasera kriminalvårdsväsendet för någons eller någon grupps vackra ögons skull. Det är möjligt att man om man medvetet söker kan hitta något sådant uttalande. Men de allra flesta inläggen har väl gått ut på att finna ett system som kan minska skadorna i samhället, reducera återfallsfrekvensen. Med samhällsskydd menar man väl sällan att vi skyddar en människa genom att för tid och evighet ha vederbörande inlåst. Vi skyddar samhället bäst om vi kan hitta former som gör att antalet brott i framtiden blir så litet som möjligt.

Man säger ibland i den näringspolitiska debatten, börskommentarer m.m. att näringslivet lätt drabbas av någonting som man kallar betongsjuka. Det är så lätt att peka på byggnader och investeringar. Det blir något rejält att ta på. Jag tror att politiker också väldigt gärna pekar på byggnader och liknande, men vilka anslag finns det för t.ex. fritidsverksamhet för de människor som vistas i dessa byggnader? Den där »sjuöringen» märks inte vid sidan av de 1 000—1 200 gånger större dygnsbelopp som inkluderar mer eller mindre fasta kostnader. Det är som sagt utomordentligt lätt att drabbas av betongsjukan. Men det finns dock, herr talman, en del som tyder på att kriminalvårdsstyrelsen själv förbereder en aktion för att försöka ändra relationerna till förmån för en större satsning på frivården.

Herr talman! Utskottets talesman, herr Birger Andersson, sade att de som vistas på anstalter är människor som inte har kunnat underkasta sig samhällets regler. Det är alldeles riktigt. Anledningen härtill vet vi så litet om, och därför skall vi heller inte döma dem för hårt. Men det är också alldeles riktigt att samhället måste skydda sig mot en del farliga individer. Därom råder väl heller inte några delade meningar. Vad det kan råda delade meningar om är kanske hur många som bör vistas på anstalt och hur många som både för sin egen och för samhällets skull hellre bör placeras i frivård. Jag upprepar än en gång vad jag sade förut, nämligen att det för samhället och för den enskilde är angeläget att det blir en återanpassning. Därför är det inte något motsatsförhållande för närvarande mellan anstaltsvård och frivård. Vi reservanter har inte på något sätt antytt något motsatsförhållande, utan det är utskottet som talar om ett sådant. Reservanterna anser att det i dag behövs förstärkningar både för anstalterna och för frivården. Det är dock ett faktum att särskilt frivården med det stora antal personer som där måste tas om hand i dag har utomordentligt små resurser. Jag upprepar vad jag sade tidigare att frivården har så små möjligheter att nu åstadkomma goda resultat. När det sedan gäller anslaget på 55 000 kronor till biblioteken noterar jag med tacksamhet att man skall tolka utskottets skrivning så att det är en beställning till departementet. Jag är glad över det, även om jag tycker att det är mera reellt att som reservanterna har gjort begära pengarna direkt. Förtroenderåden skall jag inte säga mera om. Det citat som herr Jacobsson här läste säger allt om förtroenderåden, det säger allt om hur nödvändiga de är för att det skall bli förtroendefulla kontakter mellan anstaltsledning och interner.

Herr talman! Låt mig bara göra några repliker. Jag sade tidigare att principiella skiljaktigheter strängt taget inte föreligger. Jag framhöll vidare att det inte finns något förbud mot förtroenderåd vid anstalterna. Man prövar sig fram, och den prövningen bör fortsätta. Det passar på vissa anstalter men inte på andra. Herr Lindblad talade om betongsjuka, vad han nu menade med det. Tänker han möjligen på att för en del år sedan motionerade den riksdagsgrupp han nu tillhör om att man skulle bygga rymningssäkra fängelser med höga murar? Vem som då led av betongsjuka vet inte jag. I varje fall blev det en opinion att myndigheterna skulle göra vad man kunde för att förhindra rymningar. Murarna höjdes, fängelserna gjordes så säkra som det är möjligt — helt rymningssäkra fängelser kan man ju inte bygga. I varje fall har antalet rymningar minskat. Inom fångvården förekommer, som jag förut sade, en viss gradering då det gäller internernas placering. Till att börja med har man de straffade i en säker anstalt. Undan för undan söker man föra ut dem tills de slutligen kommer på en öppen anstalt. Det beror på deras eget uppträdande. Kriminalvårdsstyrelsen är mycket angelägen att göra det så humant för internerna som det över huvud taget är möjligt. Det är dock inte alltid så lätt att samarbeta med en del av internerna. Det är nämligen ibland ett mycket svårt klientel som fångvårdsmyndigheterna har att arbeta med. Det är ingen hjärtlöshet eller något utslag av s.k. betongsjuka att man i en del fall måste isolera människor som är farliga för den allmänna säkerheten. Det föreligger här som sagt inga principiella skiljaktigheter, utan det är mest skiljaktiga uppfattningar i fråga om pengar. Vi är alla lika angelägna om att skapa anstalter som är sådana att de internerade kan gå ut därifrån som laglydiga och skötsamma medborgare. Till herr Schött vill jag bara säga — och jag upprepar vad jag tidigare sagt — att vi har sett saken på ett visst sätt, medan herr Schött ser den på ett annat sätt. Vi har förklarat hur vi för närvarande anser att man skall ordna det i distrikten. Det är helt naturligt och fullkomligt riktigt att de som bor i Kalmar län slåss för sitt län. Jag slåss ibland för Skaraborgs län, och jag är då ofta ensam. Nu är kalmariterna ensamma. Det är så här i livet.

Herr talman! Jag vill än en gång ta upp frågan om varför vi inte vill vara med om att tillsätta en utredning om hur kriminalvården skall organiseras.

Det sägs att undersökningen bara gäller anstaltsvård, men det är också en tvärsnittsundersökning av det klientel som omhändertagits i sluten vård. Man undersöker klientelet med avseende på bakgrund, brottets art, skolutbildning, tidigare kriminell belastning, det sätt på vilket de intagna tidigare behandlats osv., och detta material bearbetas sedan statistiskt. De diskussioner som förs med psykologer och psykiatrer har också väsentlig betydelse. Jag har tidigare sagt att det f. n. inte finns anledning att sätta i gång en parlamentarisk utredning av denna fråga. Om de undersökningar som görs inom KAIK inte ger så mycket som vi hoppas att de skall ge, då kan en ny parlamentarisk utredning säkerligen ha en uppgift att fylla. Såvitt jag kan förstå skulle den, om den tillsattes nu, till stor del i sitt arbete komma att syssla med just de frågor som redan behandlas av KAIK. Det kan inte vara riktigt att två kommittéer samtidigt skall bearbeta samma material. b) att riksdagen måtte uttala, att försöksverksamhet med olika former av medinflytande borde startas vid så många av kriminalvårdens institutioner som möjligt,

Herr talman! Vårt land, som är ett av världens mest utvecklade industriländer, är för sin sysselsättning och avsättningen av sina produkter beroende av goda affärsmässiga relationer med den övriga världen. Näringslivet gör i dag större ansträngningar och ekonomiska satsningar än någonsin tidigare för att få behålla gamla och samtidigt finna nya marknader och avsättningsmöjligheter. Vi har av hävd kunnat göra oss gällande i konkurrens med andra länder tack vare att våra produkter har varit tekniskt och detaljmässigt väl framme och dessutom som regel kända för hög kvalitet. Men i dagens alltmer hårdnande konkurrensläge, där vi bla. på många områden har att slåss om kunderna med såväl länder som inte praktiserar kalkylmässigt betingade priser som internationella industrikoncerner med för våra förhållanden enorma ekonomiska resurser, har vårt tidigare försprång krympt. Vi möter i dag på världsmarknaden ett betydligt hårdare säljklimat och måste därför naturligt intensifiera våra ansträngningar för att kunna hävda oss. Inom näringslivet, i såväl de stora traditionella exportföretagen som även i ökad omfattning de mindre och medelstora, har man förstått innebörden av denna hårdnande konkurrens, och man har på olika områden, såväl i samarbete som enskilt, ökat sina ansträngningar ur marknadsföringssynpunkt. Därvid har vi på senare tid kunnat konstatera hur våra konkurrentländer, inte minst våra nordiska grannar, gjort betydande insatser och hur där staten och näringslivet gemensamt genom ekonomiska satsningar skapat skyltfönster och publicitet för vederbörande lands produkter, vilket medfört att de internationella köparna har dragits till dessa samlade och inbjudande expositioner. Jag tänker här närmast på vårt eget deltagande i olika internationella sammanhang, mässor och utställningar, något som fortfarande är en intressant detalj i marknadsföringen ur exportsynpunkt. Jag har en känsla av att staten i detta avseende måste ställa betydligt större resurser till förfogande för att vårt näringsliv skall på samma villkor som våra konkurrentländers kunna på ett riktigt sätt exponera sina produkter. Näringslivet har i dag inte resurser att sälja både sina produkter och AB Sverige, utan en ökad kommersiell information om vårt land måste ske från statsmakterna jämsides med de exportansträngningar som göres från näringslivet. I statsutskottets utlåtande nr 10 har i anledning av anslagsäskanden till främjande av utrikeshandeln behandlats flera motioner med begäran om ökad medelstilldelning på en rad områden. Såsom framgår av utlåtandet har utskottets vederbörande avdelning vid behandlingen av propositionen och motionerna fått kompletterande uppgifter från departementet, bl.a. om att sedan statsverkspropositionen avlämnades det bedömts möjligt att från handelsoch sjöfartsfonden disponera ytterligare medel för exportfrämjande verksamhet. Jag har ingen anledning att närmare gå in på den något ovanliga behandlingsmetodik som avdelningen här ställts inför, utan hänvisar till det i denna del enhälliga utskottsutlåtandet. på en medelsanvisning av ytterligare 500 000 kronor för kommersiell information i utlandet. Reservanterna har här stött sig på en promemoria från handelsdepartementet, där man aviserat att utöver de medel i handelsoch sjöfartsfonden som avses skola ställas till förfogande under budgetåret 1969 71.

Yrkandet avser alltså ett tidigareläggande av medel som redan finns reserverade för det ändamål reservanterna avser. Till sist, herr talman, vill jag understryka nödvändigheten av att den utredning rörande exportstödjande verksamheter, som riksdagen begärde i fjol och som enligt vad representanter från departementet upplyst skall tillkallas inom kort, även får direktiv att arbeta snabbt, så att vi så snart som möjligt kan få en bättre samordning och bättre resurser inom detta område. Herr talman! Jag yrkar bifall till den vid punkten avgivna reservationen av herr Axel Andersson m.fl.

Herr talman! Jag vill också för centerpartiets del understryka den stora vikt vi fäster vid denna fråga. I en motion, I: 649, har vi anfört en rad skäl till att Sverige bör öka insatserna för att främja utrikeshandeln. Vi tror att en ökad satsning på exportfrämjande åtgärder är en klart lönsam investering som också ger ränta. Investeringar på detta område anser vi är att jämföra med det enskilda företagets anslag till marknadsföring och kundinformation, utgifter som ju i de flesta fall är grundläggande för företagets lönsamhet och existens. Det är så mycket större anledning att öka intresset för de exportfrämjande åtgärderna som vårt land i allt större utsträckning är beroende av en ökande export och utrikeshandel. Finansministern har i årets finansplan på flera punkter mycket kraftigt understrukit den betydelse som en ökad utrikeshandel har. Det räcker inte med att hålla en jämn nivå, utan vi måste öka utrikeshandeln, eftersom vår hemmamarknad inte är tillräcklig för att där kunna avsätta den alltmer ökande industriella produktionen. Varje år investerar vi i nya industrianläggningar, vi rationaliserar, varje anställd producerar mer, och dessutom tillför vi industrin allt fler människor från jordoch skogsbruk samt från tidigare ej utnyttjade arbetskraftsreserver. För denna ökade produktion måste vi finna avsättning, och då blir det i stor utsträckning på den utländska marknaden. En sådan utveckling är också nödvändig om vi skall kunna dra nytta av det jämförelsevis höga tekniska kunnande som vi har. Vi måste söka avsättning för långt förädlade produkter och tekniska produkter i högt kvalificerat utförande. Givetvis satsar näringslivet och föreagen stora pengar på information och marknadsföring i utlandet. Men vi anser det angeläget att den enskilda insatsen här kompletteras med insatser av det allmänna. Visserligen har en hel del redan gjorts, vilket förmodligen kommer att åberopas av utskottets talesmän senare. I förhållande till vår utrikes handels omfattning och till de krav som ställs på oss för framtiden när det gäller att kunna behålla och öka vår standard så är dock anslagen ytterst ringa. Detta område borde vara ett fält för ökade gemensamma ansträngningar från samhället och näringslivet. I vår motion har vi föreslagit ytterligare en handelssekreterare, ökade anslag till utrikeshandelsstipendier, till praktikantverksamhet och ökade anslag till Småindustrins exportbyrå och till Småindustrins exportråd. En del av dessa önskemål har inte vunnit utskottets bifall. Småindustrins exportbyrå och Småindustrins exportråd har däremot utlovats anslag av samma storleksordning som vår motion krävt. Detta sker, som antytts tidigare, genom medel från handelsoch sjöfartsfonden. Även om medel från denna fond också i annat sammanhang utlovats till vissa anslagsbehov inom området, anser vi att ytterligare en halv miljon kronor borde ställas till förfogande för kommersiell information i utlandet.